Herr talman! Nej, Elisabet Franzén hörde nog inte riktigt vad jag sade. Jag hänvisade till en motion som fanns bland denna mängd av motioner som behandlas i detta betänkande. Det är en miljöpartimotion där miljöpartisten talade om att konsumentvägledaren skulle tala om mera i detalj vilka produkter som konsumenten skulle nyttja och konsumera. Det tyckte vi var att gå osedvanligt långt. Det var litet markant. Vår grundläggande inställning, Bengt Kronblad, är att detta är en fråga för kommunerna. Vi har inte tagit ställning, vilket klart och tydligt framgår. Eftersom det nu är kommunalskattestopp och det ekonomiska läget är som det är, vill vi påpeka att det är svårt att ålägga kommunerna något. Kommunerna skall helt och hållet själva bestämma. Om de just nu skall utvidga verksamheten, måste de naturligtvis dra in på barnomsorg, äldrevård, stöd till handikappade, läromedel eller något annat motsvarande. Det är ett faktum. Man kan inte bara ålägga nya uppgifter utan att veta var pengarna skall tas ifrån. Det är politiskt hederligt att visa hur saker och ting skall finansieras. Men vi har inte tagit ställning till om kommunerna skall bedriva kommunal konsumentverksamhet eller ej.
Herr talman! Det var bra att jag fick ett klarläggande från Charlotte Cederschiöld att det gällde en motion. Jag känner inte igen den, och jag vet inte vilken motion det gäller. Jag kan inte ge något genmälde. Partiets ställningstagande framgår av reservationerna.

Herr talman! Den debatt som lagutskottet har haft i dag är snart till ända. Jag skulle vilja säga några ord om den lokala konsumentverksamheten. Jag tycker att vi har haft en aktiv session i år då det gäller konsumentpolitiken. Det är bra. Vi behöver lära oss att hushålla med våra resurser, både på det nationella planet och i våra enskilda hushåll. Där delar jag inte Charlotte Cederschiölds åsikt. Jag tycker att det är bra att det finns lokal konsumentverksamhet. Målet för en aktiv konsumentpolitik är att lära ut bättre resurshushållning för en bättre samhällsekonomisk utveckling och en ökad ekonomisk tillväxt. Som ett led i denna verksamhet finns den lokala konsumentrådgivningen. Konsumentverket finns på den nationella nivån. Men huvuddelen av den konsumentpolitiska verksamheten förutsätts ske på det lokala planet nära de enskilda konsumenterna. Det är det som är själva kärnan i vår konsumentpolitik. Verkligheten är ju som det har sagts tidigare, nämligen att den lokala verksamheten är frivillig och några statsbidrag inte utgår. Före jul kom alarmerande rapporter från olika kommuner om indragningar av den lokala konsumentverksamheten. Det är självklart att när plånboken är tom -- och många kommuner brottas ju med allvarliga ekonomiska problem -- ifrågasätts all verksamhet. Den socialdemokratiskt förda politiken har ju tyvärr orsakat finansiella problem både för kommuner och för den enskilda individen. Konsumenternas köpkraft minskar på grund av landets ekonomiska problem. Många hushåll klarar inte i dag av sin ekonomi utan måste vända sig till det sociala för förstärkning. Flera hundra tusen hushåll måste få socialhjälp. Arbetslösheten stiger, och det finns behov av att nå nya grupper för rådgivande insatser. Vad händer då? Jo, herr talman, 13 kommuner lägger nu ner konsumentverksamheten. 7 kommuner förebådar en inskränkning av pågående verksamhet. Det betyder att cirka en miljon invånare i landet kommer att finnas utanför den reguljära konsumentverksamheten. Här handlar det om så stora kommuner som Örebro, en socialdemokratiskt styrd kommun, och Södertälje. Men det är även många små kommuner som saknar denna verksamhet. I 9 kommuner saknas helt konsumentvägledning. Totalt 30 kommuner har en begränsad eller ingen rådgivning alls. Folkpartiet liberalerna anser att det nu är särskilt viktigt att försöka upprätthålla den kommunala rådgivningen i hushållens tjänst. Vi tror att de konsumentpolitiska insatserna kommer att öka i betydelse. Den lokala konsumentrådgivningen är en motor, ja, själva navet i verksamheten. Wallström lagt fram angående den kommunala verksamheten anser vi vara ett steg i rätt riktning. Vi är övertygade om att de 60 miljoner som kommunerna sammantaget lägger ner på den lokala verksamheten -- och som enbart är en liten del av kommunernas budget -- ges samhällsekonomiskt mångfaldigt tillbaka i form av bättre planerade inköp från konsumenternas sida och över huvud taget bättre ekonomisk planering för den enskilda konsumenten. Med andra ord en ökad resurshushållning! Men det finns också anledning att vara självkritisk till den nuvarande rådgivningens funktioner. Besluten om resurstilldelning och inriktning av konsumentverksamheten ligger, som jag tidigare framhållit, hos de enskilda kommunerna. Resultatet skall vara att få en anpassning av verksamheten till de lokala förutsättningarna. Man kan dock inte komma ifrån att statsmakterna och regeringen har ett ansvar för att på olika sätt påverka den kommunala verksamheten att arbeta i enlighet med konsumentpolitikens mål. Det är fastslaget av riksdagen. Elisabeth Persson har tidigare tagit upp rapporten från riksrevisionsverket. Jag tycker också att det är en skrift som manar till studier och granskning. I den finns en rad viktiga synpunkter. Rapporten handlar om statens styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Där konstaterar riksrevisionsverket detta förhållande. Där framhålls även konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens ansvar för uppföljning och utvärdering. Det är verkligen viktigt att vi får en uppföljning och en utvärdering av verksamheten. Det råder stor osäkerhet ute i kommunerna om hur arbetet skall bedrivas och hur det skall anpassas till de lokala behoven. Effekten kan då bli att kommunpolitikerna ifrågasätter -- vilket man har gjort -- verksamheten och nyttan av densamma med resultatet att verksamheten läggs ned. Det skulle allvarligt skada konsumenterna om nedläggningstrenden fortsätter. När konsumentfrågorna får en allt större plats i samhällsdebatten, inte minst genom Sveriges närmande till EG, vore det olyckligt om den lokala verksamheten blir lidande. Ett närmande till EG kommer att innebära ett omfattande arbete med harmonisering av konsumentregler. Svensk aktiv konsumentpolitik har en betydelse för detta harmoniseringsarbete, och det gäller även för den lokala verksamheten. I den fördjupade anslagsframställning som konsumentverket arbetar med blir det därför av betydelse att arbetet för den lokala rådgivningen prioriteras och värderas som nödvändig för att verket totalt skall kunna vara till gagn för konsumenterna, dvs. till gagn för konsumenterna genom att föra ut de kunskaper som finns hos verket. Många kommuner har behov av stöd från konsumenverket för att kunna ta ställning i frågor vad gäller inriktning av verksamheten i dag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan. Men jag är samtidigt övertygad om att flera av de här berörda frågeställningarna beträffande den kommunala konsumentverksamheten kommer att uppmärksammas av kommande riksdagsförsamlingar. Till sist innan jag slutar vill jag, liksom de övriga kamraterna i lagutskottet, tacka Martin Olsson. Chosfritt och utan stora åthävor har du framfört inte bara dina åsikter utan även fakta i arbetet i lagutskottet. Du är en god kamrat i utskottet, vilket välvilligt och nyckeluttryckfullt har vittnats om i talarstolen i dag. Du är hjälpsam och generös att dela med dig av fakta och kunskaper. Det är fantastiskt att du har funnits i lagutskottet i 21 år. Genom din person, ditt kunnande och ditt lugna sätt har du varit en stark representant för ditt parti. Men du har också visat förståelse för andra åsikter än dem du själv företrätt. För allt detta vill jag och mina folkpartikamrater i lagutskottet framföra ett varmt tack. Lycka till Martin Olsson, och njut av livet!
Herr talman! Ulla Orring måtte inte ha uppfattat att jag sade att vårt ställningstagande var att kommunerna själva skall bestämma i dessa frågor. Jag citerade vad Ulla Orring själv sade, nämligen: När plånboken är tom i kommunerna ifrågasätts all verksamhet. Jag har krävt att kommunerna måste få en chans att klara sin service med eller utan lokal konsumentverksamhet. Det måste ske utan att kommunernas kostnader höjs, eftersom det faktiskt råder kommunalskattestopp. Vår uppfattning är snarare att kostnaderna skall sänkas, och det blir inte särskilt lätt för kommunerna att göra det. Därför är vår uppgift i riksdagen att hjälpa och inte sdjälpa kommunerna. Jag tror inte att Ulla Orring har någon annan uppfattning än den jag har i dessa grundläggande frågor. I varje fall har våra partier bundit sig för ett gemensamt ekonomiskt samarbete där vi har stor förståelse för nödvändigheten av att hålla igen på kostnaderna. Det handlar dessutom om att dra ned på de kommunala kostnaderna de närmaste åren. Jag antar att vi är ense på den punkten. Det betyder naturligtvis inte att vi inte vill stödja konsumentverksamhet i de sammanhang där det finns utrymme för det och där det är berättigat.
Herr talman! Det var ett välkommet förtydligande av Charlotte Cederschiöld. Självklart är vår uppgift att hjälpa kommunerna att hålla nere sina utgifter. Men jag tror ändå att det är direkt felaktigt av kommunerna att dra in konsumentrådgivningen. Den har samhällsekonomiskt mycket stor betydelse liksom betydelse för de enskilda konsumenterna. Det tjänar ganska litet till att ha ett centralt konsumentverk, om det inte finns lokala konsumentrådgivningsbyråer. Jag tycker att vi gemensamt skall se till att de fungerar på ett bra sätt och står till konsumenternas förfogande och hjälp. Då är jag fullt övertygad om att konsumenterna kan klara sin ekonomi på ett bättre sätt.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna och jag vill yrka bifall till reservation 2 -- vi tror att det är mycket lämpligare att kommunerna själva får avgöra hur de vill utforma sin bostadsförmedling. Vi är däremot inte beredda att ändra på det faktum att bostadsförmedlingen skall ske i kommunal regi. Möjligheterna för kommunerna att själva bestämma om de vill ta ut avgifter kan innebära att vi ändå på sikt förändrar bostadsförmedlingens roll i samhället. Jag hoppas att det kan innebära att man utan lagstiftning kan få bostadsförmedling i många fler kommuner.

Jag kan tänka mig att man i ett längre perspektiv kan ta in auktoriserade fastighetsmäklare i något slags associativt förhållande till bostadsförmedlingar, för att på det sättet kunna ge människorna som söker bostad en total bild av hur bostadsmarknaden ser ut. Det är inte säkert att människor alltid söker en hyresbostad. Det kan ibland vara intressant att köpa en bostad. Det kanske inte alltid är så att man vet om att man har möjligheten att köpa en bostad som alternativ till att hyra en. Därför skulle jag se det som intressant. Om man går till en bilförsäljning för att köpa en bil brukar det finnas flera bås där det sitter olika bilförsäljare. Man skulle kunna tänka sig att våra auktoriserade fastighetsmäklare fanns i något slags kombination med den primära bostadsförmedlingen. Om människor på så vis fick möjlighet att välja sitt boende på hela bostadsmarknaden tror jag att vi skulle få en mycket mer spännande marknad. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Herr talman! Efter andra världskriget trodde man att flykt som företeelse strax skulle upphöra. Men världen ser i dag inte ut på det sättet. Vi såg nyss hur tre miljoner kurder tvingades fly. För några år sedan tvingades 5--6 miljoner afganer på flykt. Vi vet att att många kurder dog under umbärandena. Krigen på Afrikas Horn tvingar också miljoner människor på flykt. Den ständiga oron i länderna i Mellanöstern skyfflar ut medborgarna i en tyvärr aldrig sinande takt. Det är när krig och inbördeskrig bryter ut, när barn trampar på minor, när föräldrar jagas ut ur sina hem med barnen i famnen utan ägodelar med sig, när kaos uppstår och när sönderfallande stater inte längre förmår skydda sina invånare, som flykt uppstår. Det är när mänskliga rättigheter kränks, som folk inte längre kan bo kvar i sina hem och i sina länder. De som tvingas lämna sina hem och som bor relativt nära Europa, eller i Europa, kommer också till Europa. I de fredliga demokratierna i Europa tar vi emot de asylsökande med att diskutera hårklyverier huruvida de är riktiga flyktingar eller inte, om de verkligen har gjort sig politiskt omöjliga i hemlandet eller om de bara har flytt undan krig och förstörelse. Om de inte är politiska flyktingar i Genève-konventionens mening händer det att man kallar den för missbrukare av asylrätten. Nästan alla flyktingar som finns i världen och nästan alla flyktingar som UNHCR tar hand om har flytt undan krig och inbördeskrig eller annat våld. Afganer och kurder har inte, var och en av de kanske 8--9 miljonerna, blivit utsatta för personlig och individuell förföljelse. De är alltså inte konventionsflyktingar, men de har ett alldeles oavvisligt skyddsbehov som också erkänns i stora delar av övriga världen. Skulle de däremot komma en och en till Sverige och söka asyl är det inte säkert att de skulle få stanna. De möter nämligen inte Det är farligt att tala om att de facto-flyktingar skulle ha något slags lägre skyddsbehov än konventionsflyktingar. Det ger alldeles fel signaler till omvärlden att Sverige avstår från att i lag reglera de facto-flyktingarnas behov av skydd. När man talar om de facto-flyktingar försöker man ibland blanda bort korten genom att tala om de mängder av tredje världens invånare som hotar att översvämma Europa i sin jakt på bättre ekonomi. Men denna ganska mytiska grupp återfinns faktiskt inte i den svenska flyktingstatistiken. Det borde vara en självklar uppgift att ta hand om de människor som faktiskt är flyktingar och som av olika skäl absolut inte kan återvända till hemlandet eftersom de riskerar att utsättas för våld i någon form där. Men det är inte en självklarhet i Sverige. Jag tvingas tyvärr konstatera att folkpartiet liberalernas förslag om att vi skall sträva efter en europeisk konvention för att ge de factoflyktingarna skydd har avslagits av utskottet även i år. Jag ser en stor risk för en ny Berlinmur som växer fram i den gamlas ställe, men kanske inte riktigt på samma plats. En Berlinmur som skiljer Europa från Asien och Afrika, som skiljer de kristna från muslimerna och som skiljer nord från syd. Det finns en stor risk för att vi i Sverige på ett tydligare sätt än tidigare tar nords parti i nord--syd-konflikten. Vi har tyvärr deltagit i den europeiska s.k. kapprustningen mot flyktingar t.ex. när det gäller avskaffandet av de facto-flyktingskyddet, de ökade sanktionerna mot flygbolagen och skärpningen av viseringspolitiken som instrument för att hindra människor från att komma till Sverige. Att använda viseringspolitiken för att hindra asylsökande från att komma till Sverige är djupt förkastligt. Det stämmer inte med de formuleringar som återfinns bl.a. i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, om att en var har rätt att söka asyl. För att kunna söka asyl måste man ha en möjlighet att komma fram till ett lands gräns. Sedan är det fullständigt självklart att varje land, naturligtvis även Sverige, har full rätt att avvisa dem som man inte tycker möter den egna flyktinglagstiftningen. Att ge människor full rätt att söka asyl utan att hindra dem när de är på väg till gränsen, är faktiskt inte samma sak som att ge dem rätt att få asyl. Ett exempel på hur man utnyttjar viseringspolitiken i syfte att hindra flyktingar, är att viseringstvånget gentemot Polen nu upphävs, nu när människor bara har ekonomiska och inte längre politiska skäl att komma hit. Det finns en viktig uppgift för Sverige i ett framtida Europa. Vi i folkpartiet liberalerna har en vision i ett mer solidariskt Europa. Ett Europa som återvänder till anständigheten och humaniteten. Jag tycker att det är mycket beklagligt att vi har tvingats reservera oss just på de punkterna som handlar om en vision om hur en sådan mer human flyktingpolitik skulle kunna te sig i ett europeiskt sammanhang. Det finns en sak som är positiv i betänkandet och som var positiv t.o.m. innan betänkandet skrevs, nämligen att regeringen har äntligen tagit fasta på folkpartiet liberalernas förslag om att Sverige skall bli medlem i IOM, en organisation som hjäper återvändande flyktingar. Vi har föreslagit det under flera år. Det avslogs så sent som förra året. Sedan, några månader efter att riksdagen hade avslagit vårt yrkande, genomförde regeringen vårt förslag trots att riksdagen inte hade velat göra det. Jag är mycket glad över det. Jag tycker att det är roligt att arbete så småningom bär frukt. När det gäller utvecklingen av svenska flyktingpolitiken kan man ju fundera på vad som skedde efter det s.k. decemberbeslutet 1989. Efter några månader blev det en kraftig ökning av den flyktingfientliga propagandan ute skolor och hos allmänheten. Efter ytterligare några månader, framåt våren och sommaren 1990, blev det plötsligt en våg av attentat mot flyktingförläggningar. Det kanske inte har något samband med varandra, men jag har mycket svårt att komma ifrån tanken att dessa händelser hänger ihop. Regeringen och vi politiker har en mycket stor roll när det gäller utvecklingen av attityder gentemot flyktingar. Jag har sagt det många gånger förut under årens lopp från den här talarstolen. Jag tror att regeringen har en mycket stor roll när det gäller de uttryck man använder, men också när de gäller de lagar man stiftar och de beslut man fattar. Det är en roll som påvekar de attityder som finns ute i samhället. Den rollen har tyvärr inte alltid utnyttjats konstruktivt. Det har lett till att en del flyktingfientliga människor har känt sig sanktionerade när de har hört de argument och de förslag som har framförts från flyktingfientligt håll återkomma i regeringens propositioner. Flyktingarna har inte ändrat karaktär under de senaste åren. De kommer från ungefär samma länder som tidigare, men de får inte stanna i samma utsträckning som tidigare. Världen och dess konflikter har inte ändrat karaktär. Det kommer fortfarande kurder från Turkiet och Irak, Kosovoalbaner från Jugoslavien, rumäner som har blivit ovänner med Securitate och krigsflyktingar från Afrikas Horn. Men även om skälen för flykten inte har förändrats de senaste åren och världen inte har ändrat karaktär, har Sverige ändrat karaktär. Flyktingarna kommer till oss för att de är rädda, men vi har blivit rädda för flyktingarna. Vi håller dem borta genom viseringspolitikens moment 22, genom flygbolagssanktioner, polisinsatser på flygplatser, jakt på flyktingsmugglarligor och annat. Vi hindrar dem från att ta sig fram till gränsen i laglig ordning. Genom inskränkningar i lagen sätter vi vissa av paragraferna ur spel. Genom en stegvis kriminalisering av den asylsökande, genom en allt sämre respekt för flyktingarnas integritet och genom en urholkning av rättssäkerheten avskräcker vi dem också från att välja Sverige som tillflyktsort. Det finns ett liberalt alternativ i stället för, vad jag skulle kalla för, den sossemoderata flyktingpolitiken som vi har haft under ett antal år. I tider som dessa, måste det finnas åtminstone någon eller några grupper som står upp även när det kostar på och försvarar internationell solidaritet och mänskliga rättigheter. Det är klart att det kostar. Det kan kosta röster, och det kan kosta pengar och energi. Det finns många som raljerar över folkpartiets flyktingpolitik och säger att vi vill släppa in alla som kommer. Det är inte sant. Vi anser att den reglerade invandringen skall vara huvudprincip. Vi kanske t.o.m. håller mer än regeringen på principen om en individuell bedömning av varje asylsökande. Men vi anser att flyktingpolitikens grundregler bör utgå från skyddsbehovet och inte från den administrativa förmågan hos svenska verk. Vi skulle vilja se en avpolitisering av tillämpningen och en mer rättssäker tillämpning av flyktinglagstiftningen genom att man inför ett juridiskt biträde, t.ex. genom att man börjar med en försöksverksamhet. Det har vi föreslagit tillsammans med andra partier i vår gemensamma reservation om en advokatjour. Rättssäkerheten kan öka genom att polisen avlastas utredningar, och det kommer att bli fallet, vilket vi är mycket glada över. Genom verkligt fristående asylnämnder och genom en så småningom gemensam europeisk flyktingpraxis på rättssäkerhetens grunder kan också tillämpningen så småningom avpolitiseras. Genom att varje människa, som det står i FN konventionen, får rätt att söka asyl, får rätt att bli utredd och bedömd enligt lagen, får rätt att ta sig till ett demokratiskt lands yttre gräns för att kunna ansöka om asyl, skapas rättssäkerhet och man undanröjer risken för den dokumentlöshet som förekommer och för den handel med olagliga dokument som i dag är en nödvändighet för många flyktingar som har ett skyddsbehov. För ingen annan grupp i världen betyder rättssäkerheten liv och död så mycket som för de asylsökande. När det gäller förordnandet av advokater -- det är ju en del av rättssäkerheten -- förekommer helt klart en tillämpning av möjligheterna att förordna advokater hos invandrarverket på ett sätt som inte kan vara avsett när riksdagen fattade beslut för några år sedan. Det är bara att konstatera att invandrarverket har två oförenliga roller. Å ena sidan att bestämma sig för om man tror på flyktingen eller inte och å andra sidan att utse en försvarsadvokat för den asylsökande. Därför har vi nu en reservation där vi säger att advokater inte längre kan förordnas av invandrarverket. Jag tänker inte gå in mer på den kritik som har förts fram. Det har ju varit en mycket livlig debatt i massmedia om det här på senare tid. När det gäller återtagandet av asyl är det också ett beslut som har fått orimliga konsekvenser. Människor som i vanlig ordning, efter att ha fått tag på sina riktiga dokument, promenerat in med dem till polisen, som de blivit ombedda, har sedan trots att de fortfarande har haft samma behov av skydd som tidigare blivit fråntagna sin asyl och sedan utvisats. Jag har själv kommit i kontakt med fall av den här karaktären. Jag vet att det finns många fler. Den paragrafen har fått alldeles orimliga konsekvenser och måste avskaffas. Flyktingbarnen sitter fortfarande i förvar och kanske i ännu högre utsträckning än tidigare. Invandrarministern sade nyss att hon hade hjälpt till att minska möjligheterna att ta barn i förvar, men hon var förvånad över att de satt mer inlåsta än tidigare. Det är ett uttalande vars konsekvens jag inte riktigt förstår. Det är alldeles uppenbart att det inte längre är rimligt att ha kvar ens den minsta möjlighet att låsa in barn. Den möjligheten kommer att användas. Barn skall inte låsas in, inte ens om de har begått grova brott. När det gäller homosexuella flyktingar beklagar jag att vi inte har fått utskottet med oss den här gången. Den skyddsmöjlighet som finns i och med paragrafen om humanitära skäl är inte tillräcklig för att garantera dem som drabbas av förföljelse på grund av sin homosexualitet. Här har jag kommit i kontakt med en lång rad enskilda fall som visar att det behövs ett starkare skydd för människor som förföljs just på grund av sin sexualitet. De är ju faktiskt också förföljda och i behov av skydd, även om de tillhör en något annorlunda minoritet. Rädslan har varit den röda tråden i den socialdemokratiska flyktingpolitiken. Under de sex år som jag har sysslat med flyktingpolitiken har jag ständigt blivit besviken över beslut som har fattats. Det parti som jag gärna skulle vilja samarbeta med när det gäller internationell solidaritet höll inte måttet. Rädslan och misstron har fått styra mer än medkänslan och solidariteten. Det har inte varit Röda korset och Rädda barnen som varit inspirationskälla för regeringens flyktingpolitik. Det har tyvärr blivit så att regeringens initiativ ibland mer har överensstämt med åsikterna hos människor som Sven-Olle Olsson i Sjöbopartiet och andra. Det har säkert inte varit meningen men det har blivit så. Man har struntat i rekommendationer från UNHCR utom när de har betytt möjligheter att skapa restriktioner mot flyktingar. Man har varit beredd att i vissa fall sätta FNs barnkonvention på undantag. Vi återkommer till detta i nästa debatt. Man har lyssnat till krav från exempelvis polisstyrelsen om tuffare tag mot flyktingar. Jag tror att fjällen har fallit från många invandrares ögon när de har sett hur regeringen handskas med flyktingpolitiken. Invandrare påverkas mycket starkt av attityder som skapas gentemot flyktingar. Det är med bedrövelse som jag håller mitt sista anförande i en flyktingpolitisk debatt i riksdagen och konstaterar att det inte hörs några signaler om någon kursändring, om någon förändring av undantaget från december, om någon förändring när det gäller skyddet av de facto-flyktingar eller någon av de andra saker som vi har kämpat för, för att skapa en mer human flyktingpolitik. Jag hade gärna sett att socialdemokraterna valt en annan väg och andra samarbetspartners i flyktingpolitiken. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 6,

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson uppmanade socialdemokraternas och moderaternas representanter i utskottet att läsa FARRs exempelsamling. Jag har läst exempelsamlingen, Jan-Olof Ragnarsson, och jag har också i invandrarverkets styrelse bett tjänstemännen att gå igenom exempelsamlingen för att se om den är korrekt och om vad som redovisas har skett. Tjänstemännen på verket har påpekat att det finns problem. Det är för det första nödvändigt att få uppgifter av FARR om de enskilda individerna, dvs. för att kunna hitta ärendena måste man veta vilka personer som döljer sig bakom exemplen. För det andra måste man ha ett medgivande från de berörda personerna om att uppgifterna får lämnas ut. Detta är nödvändigt för att man skall kunna svara på om det har begåtts fel i dessa ärenden eller om det som presenteras i exempelsamlingen är oriktigt. När sådana här exempelsamlingar finns i omlopp är det viktigt att de hanteras på ett seriöst sätt och att vi får svar på frågan om det har begåtts fel eller inte. Jag hoppas därför att det arbete som jag har förstått att man har satt i gång på verket skall kunna leda fram till att vi åtminstone får klarhet i några av de ärenden som har tagits upp i den allmänna debatten. Det är viktigt för trovärdigheten i vår flyktingpolitik att sådana här saker gås igenom ordentligt.

Herr talman! Jag delar Rune Backlunds uppfattning att det inte är bra med denna uppdelning av debatten. Frågorna går ändå in i varandra. Detta visar också tidigare anföranden. Det är inte mycket nytt som framkommit. Jag vill börja med att göra litet reklam för flyktingskrivelsen. Jag tycker att denna skrivelse om den svenska invandrar och flyktingpolitiken, som regeringen lämnat till riksdagen, har utformats på ett sådant sätt att den kan användas som en handbok över vår invandrar och flyktingpolitik. Dessutom finns den också i populärupplaga. Den visar också tydligt på de förändringar och problem som finns i världen och som påverkar flyktingsituationen och vår egen flyktingpolitik. I skrivelsen redogörs för Sveriges roll i det internationella flyktingpolitiska arbetet. Det redogörs också för vår invandrings-, invandrar och flyktingpolitik och för de förändringar som har skett. Statens invandrarverk arbetar sedan 1989 i en decentraliserad organisation. Ersättningen till kommunerna har förändrats. Syftet är att stimulera kommunerna till att satsa på aktiva åtgärder för att flyktingen skall komma i arbete och kunna försörja sig. Men den debatt som förs både här i riksdagen och i media handlar sällan om ett helhetsperspektiv på invandrar och flyktingpolitiken, utan det är delar av den som fokuseras. Det har t.ex. rört sig om dokumentlösheten, förvarstagande, enskildas uppehållstillstånd och flyktingförläggningarna. Möjligen kommer den principproposition som regeringen nu i veckan har lagt fram om en ny sammanhållen flykting och immigrationspolitik att medverka till en diskussion om helheten. I propositionen sägs att den nationella invandringsoch invandrarpolitiken måste kombineras med utrikes och biståndspolitiken i kampen för demokrati, mänskliga rättigheter och social och ekonomisk utveckling. Det blir den nya riksdagen i höst som får diskutera propositionen. I ett försök till en framtidsprognos säger regeringen i flyktingskrivelsen att man vill förbättra förmågan att analysera och bedöma vad som händer i omvärlden. Storleken på asyltillströmningens till Sverige och övriga västvärlden är naturligtvis svår att förutse. Den beror också på hur man genom ett internationellt samarbete kan undanröja de problem som är grunden för att människor flyr. Men det är nog realistiskt att räkna med ett fortsatt tryck på Sverige. Det finns visserligen en växande medvetenhet bland länder och organisationer och en vilja att försöka hitta varaktiga lösningar. Man inser också behovet av att angripa orsakerna till flykt. Det finns 52 reservationer till betänkandet. Det kan inför framtiden vara värt att notera att det av alla dessa reservationer inte finns någon gemensam för moderaterna och folkpartiet liberalerna. Dessa planerar dock att bilda regering vid en eventuell borgerlig valseger. Det finns inte en enda samskrivning. Maria Leissner ondgjorde sig över den socialdemokrat-moderata flyktingpolitiken. Hur blir det vid en eventuell borgerlig valseger? Vem skall bestämma flyktingpolitiken, moderaterna eller folkpartiet? Moderaterna svarar ensam för sina reservationer, medan folkpartiet liberalerna har många reservationer gemensamma med vänsterpartiet och miljöpartiet. Slutsatsen blir att också flyktingpolitiken kan läggas till de övriga stora frågor där moderaterna och folkpartiet inte har kommit överens. Ett långt avsnitt i skrivelsen behandlar Sveriges roll i det internationella migrations och flyktingpolitiska arbetet. Man blir därför litet förvånad när man läser de tre första reservationerna till betänkandet. Man vill nästan fråga sig om reservanterna över huvud taget läst skrivelsen. I reservation 1 från vänsterpartiet räcker det tydligen inte med de redogörelse som ges över Sveriges europeiska och internationella engagemang, utan man vill dessutom ha en särskild redovisning inför riksdagen. Sverige verkar sedan länge aktivt för att försöka nå fram till varaktiga lösningar på de problem som orsakar folkomflyttningar och flyktingströmmar. Det framgår klart av skrivelsen att regeringen lägger stor vikt vid det internationella arbetet och att Sverige spelar en aktiv roll. Moderaterna vill i en reservation att Sverige tar initiativ till en alleuropeisk konferens. Vi har ju tidigare i utskottet konstaterat att initiativ har tagits av regeringen till ytterligare samarbete såväl mellan de europeiska länderna som de nordiska. Det gäller den s.k. När det gäller en samordning inom EG av asyl och flyktingpolitiken så kommer det naturligtvis att påverka Sverige. Sverige har dessutom uttryckt en önskan om att få deltaga. Utskottet framhåller i betänkandet att en harmonisering måste innebära en så generös flyktingpolitik som möjligt och utgår också ifrån att regeringen i EG-sammanhang strävar efter en generös, rättssäker och human hantering av flyktingfrågorna. Ser man på reservation nr 5 från moderaterna och reservation nr 6 från folkpartiet som båda handlar om asyl i Sverige och som gäller 13 decemberbeslutet så är det bara att konstatera att här är de blivande koalitionsbröderna inte heller eniga. Moderaterna vill behålla beslutet och folkpartiet vill upphäva det. Jag skall inte säga vad jag egentligen tänker, men faktum är att vid den information som utskottet fick av SIVs generaldirektör inför behandlingen av invandrar och flyktingpolitiken framkom det med all önskvärd tydlighet att beredskap finns. I reservation nr 16 från folkpartiet och miljöpartiet menar reservanterna att visering hindrar människor att fly till Sverige. Det har vi vi också tidigare hört av Maria Leissner ifrån talarstolen. I sin motion som föregår reservationen skriver folkpartiet: ''Om en människa som vill fly från sitt hemland kontaktar Sveriges ambassad och ansöker om visum ilaga ordning är det ambassadens skyldighet enligt gällande lag att avslå ansökan, om det kan misstänkas att vederbörande behöver fly.'' Jag har svårt att tänka mig att en människa som är förföljd och måste fly från sitt land över huvud taget har en tanke på att uppsöka en ambassad. Men viseringskravet är självfallet inte till för att utestänga människor som flyr. Viseringskravet är enligt utlänningslagen nödvändigt för att kunna bibehålla en reglerad invandring. Folkpartiet står också bakom beslutet om en reglerad invandring, om man nu inte ändrat sig förstås. Visering omfattar för närvarande medborgare från ungefär hälften av världens stater. Många av de asylsökande som kommer till Sverige, kommer från länder där viseringskrav finns. Så krav på visering har hittills inte hindrat människor från att fly till vårt land och söka asyl här. Reservanterna vill att en översyn görs i syfte att avskaffa regeln. Det är möjligt att i samband med ett eventuellt medlemskap i EG den här regeln behöver ses över. Danmark har t.ex. olika regler för EG-medborgare och andra. Jag tror att det är viktigt att man skiljer på tvåårsregeln och vad den har för syfte och hot om misshandel mot kvinnor. Det är viktigt att de här diskussionerna förs, men jag tror inte att man kommer till rätta med våldet mot kvinnor genom att ta bort regeln. Visserligenkan då dessa män inte hota kvinnorna med utvisning, men de har säkert andra sätt att hota kvinnorna för att få dem att stanna kvar. Den här typen av män kommer säkert att misshandla och hota sina kvinnor ändå. Mishandel kan självklart aldrig accepteras, men vi måste hitta andra vägar att hjälpa dessa kvinnor. Skulle ett slopande av regeln inte i stället kunna medföra att det blev lättare för männen att ta hit utländska kvinnor? Det är ju så att kvinnor som blivit misshandlade och som bryter upp och lämnar männen sällan utvisas. Svårigheterna är ju att kunna informera kvinnorna om vilka rättigheter de har i Sverige, eftersom männen isolerar dem. Ett slopande av regeln kan inte i och för sig hindra kontakter eller destruktiva relationer. En möjlighet kan kanske vara att utbilda de poliser som beviljar sexmånaderstillstånden på så sätt att de kan informera kvinnorna om deras rättigheter och kanske också via samtal få reda på under vilka omständigheter de lever. Två-årsregeln har olika sidor. Dels finns kravet på att slopa tvåårsregeln för att komma till rätta med våldet mot de utländska kvinnorna, dels finns ett krav från svenska kvinnor som gift sig med utländska män och i äktenskapet upplevt hot och misshandel, och som brutit upp och nu ingenting hellre önskar eller kräver än att männen skall utvisas, så att de kan känna sig trygga i sitt eget land. Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi måste ta särskild hänsyn till flyktingbarn och vara uppmärksamma på deras situation. Det finns både i detta betänkande och nästa som vi skall behandla, avsnitt som tar uppflyktingbarnens situation, både flyktingbarn i familj och ensamma flyktingbarn. Flyktingbarnens situation är olik föräldrarnas. Föräldrarna har en orsak till sin flykt och har tagit initiativet, medan barnen har tvingats med. Många har upplevt separationer och uppbrott. Barn till asylsökande hamnar i en svår situation. Många har skrämmande upplevelser bakom sig. Föräldrarna befinner sig i en pressad situation och orkar kanske inte vara det stöd för sina barn som de egentligen vill och borde vara. Barnen uppmärksammas därför i asylutredningarna, och beroende på vad som där kommer fram så avgörs om barnen själva skall höras eller om det är andra hjälpinsatser som flyktingbarnen och deras föräldrar behöver. Alla barn reagerar på flyktingsituationen i sig och många har tidigare upplevelser som behöver ett speciellt omhändertagande och ibland behandling. De psykiska symptomen kan vara mycket uttalade och det fordras naturligtvis stor psykologisk kunskap, tillsammans med särskild kunskap kring invandrarfrågor för att kunna förebygga och rätt bedöma eventuellt behov av insatser och behandling. Många landsting och kommuner vet det här, och många har också startat egna projekt för att kunna hjälpa både flyktingbarnen och föräldrarna. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt hälsoläget hos flyktingbarn och flyktingungdomar. Kartläggningen omfattar såväl asylsökande som sådana som fått uppehållstillstånd. I sin sammanfattande bedömning säger socialstyrelsen, att såväl invandrarverket som kommuner och landsting på kort tid ställts inför nya och kraftigt ökade krav, där många av dem varit svåra att förutse. Socialstyrelsen anser att med hänsyn till den extraordinära situationen så har flyktingmottagandet fungerat förhållandevis väl, men att det finns brister. Man kommer även med förslag på hur bristerna skall avhjälpas. Invandrarministern har sagt i en frågestund att man i regeringskansliet ingående skall studera och överväga socialstyrelsens förslag. I reservation nr 29 vill folkpartiet att god man genast förordnas för ensamma flyktingbarn och att ensamma flyktingbarns asylansökningar prioriteras. Antalet ensamma barn som kommit till Sverige har ökat de senaste åren. Den utredning som socialstyrelsen har gjort visar att det under 1988 och Antalet barn från olika länder varierar beroende på det politiska läget. Under 1990 ökade t.ex. antalet somaliska barn kraftigt. Omkring 80 % av dem var pojkar. De flesta barn utan vårdnadshavare kommer från i huvudsak Iran och Etiopien. Det är dock sinsemellan helt olika grupper. De flesta iranska barn kommer från storstäderna och har flytt från den regim där pojkarna riskerar att skickas ut som soldater för att försvara landet. De eritreanska kommer i regel från landsbygden och har ofta varit på flykt längre tid än de iranska barnen, som för de mesta kommer direkt hit. Socialstyrelsens kartläggning visar också att en majoritet av barnen har kvar sina föräldrar i livet. För 72 % av de iranska barnen vet man var vårdnadshavaren finns. Motsvarande andel för de eritreanska barnen är 35 %. Utredning av asylsökande barn har hög prioritet, och målet är att beslut skall vara fattat inom två månader. Invandrarverket förordnar juridiskt biträde och Stockholms tingsrätt utser god man.